Herr talman! Niklas Wykman har frågat mig vilka konkreta samlade åtgärder jag vidtar i fråga om folkbokföringen och samordningsnumren för att bekämpa fusket och brotten som drabbar bidrags och välfärdssystemen och vad jag har åstadkommit hittills i det arbetet. Sedan den här regeringen tillträdde har vi genomfört en kursändring för att skapa ordning och reda i folkbokföringen. Det kräver ett enträget arbete och att ansvariga myndigheter ges rätt förutsättningar. En del i att skapa rätt förutsättningar handlar om tydliga signaler till befolkningen om att var och en ska vara folkbokförd där den bor. Därför har det varit särskilt viktigt att återinföra det folkbokföringsbrott som den moderatledda regeringen avskaffade. Regeringen har dessutom genomfört ett flertal andra åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket har fått ökade anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. Myndigheten har nu möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning. Dessutom har vi gett Skatteverket bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte inom myndigheten, bland annat genom att sekretessbrytande uppgiftsskyldigheter har införts mellan folkbokföringsverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. De brottsutredande och bidragsutbetalande myndigheterna bedriver sedan flera år ett gemensamt arbete mot organiserad brottslighet. Som ett led i det arbetet riktas särskilda insatser mot välfärdsbrottslighet, och så sent som i somras gav regeringen ett uppdrag till tolv statliga myndigheter att inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet. Uppdraget samordnas av Skatteverket och ska redovisas senast den 1 oktober 2021. Men vårt arbete stannar inte där. Finansdepartementet har även remitterat en promemoria i vilken bland annat föreslås en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. I promemorian lämnas även förslag som syftar till att stärka systemet med samordningsnummer. Därutöver har regeringen tillsatt en utredning som ska fokusera på åtgärder som ytterligare kan minska förekomsten av oriktiga uppgifter i folkbokföringen samt se över hela systemet för samordningsnummer. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 1 april 2021. Avslutningsvis vill jag även nämna att regeringen i budgetpropositionen för 2021 har föreslagit att Skatteverkets anslag ökas med 43 miljoner kronor engångsvis 2021 för att förstärka och effektivisera folkbokföringsverksamheten. Från och med 2022 beräknas anslaget ökas med 20 miljoner kronor varaktigt. I och med tillskottet kommer Skatteverket bland annat att kunna förstärka sin verksamhet i att motarbeta felaktig folkbokföring.

Herr talman! Problemen i Sverige är många och allvarliga.

Det är helt enkelt så att det svenska samhället har drabbats av ett mycket allvarligt tryck från kriminell verksamhet. En korrekt folkbokföring och ordning och reda med samordningsnummer löser givetvis inte alla problem, men jag hoppas att finansministern är överens med oss moderater när vi säger att ordning och reda i folkbokföringen och ordning och reda med samordningsnumren är en grundförutsättning och en hörnsten för att komma till rätta med och lösa alla andra problem. Herr talman! Det är kanske inget högt tonläge som behövs i denna debatt utan snarare ett manande till åtgärder och eftertänksamhet. Jag delar den stora besvikelse som många svenskar har uttryckt de senaste veckorna och dagarna över att regeringen levererar en budget utan samlade åtgärder för en komplett nationell folkräkning. Det hade verkligen varit läge för det. I stället genomförs kanske 5-10 procent av det som behövs. Många människor blev också mycket besvikna den här veckan när Socialdemokraterna tillsammans med de partier man styr Sverige med röstade nej här i riksdagen till Moderaternas förslag om en nationell folkräkning. Det är svårt att förstå varför regeringen inte vill genomföra en sådan åtgärd. Behovet är uppenbart. Det är offentliga finanser som dräneras på pengar av brottslig verksamhet, människor som utnyttjas hänsynslöst av personer som handlar med folkbokföringsadresser och människor som inte bor på eller är skrivna på rätt ställe. Skatteverket talar om ungefär 200 000 fel i verksamheten. Det går inte att låta bli att undra, och jag skulle uppskatta om finansministern kunde ge ett svar på frågan: Varför vill man inte ta tag i detta? Sverige har historiskt och genom åren gjort folkräkningar. Det ingår i konceptet att vårda och ta hand om ett land, och behovet är akut. Men, Magdalena Andersson, varför vill regeringen inte nu göra detta?
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att det finns en samsyn här i riksdagen om behovet av att vi har en korrekt folkbokföring och att Moderaterna också ångrar det faktum att man tog bort rubriceringen folkbokföringsbrott under sin tid vid makten. Det vore bra att få höra Niklas Wykman kommentera det. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att komma till rätta med de felaktigheter som finns i folkbokföringen men också för att stärka systemet med samordningsnummer. Vi har så sent som i budgeten också tillfört Skatteverket ytterligare resurser så att man ska kunna arbeta med en korrekt folkbokföring. Vi delar helt den bilden. Då uppstår en fråga. Jag är beredd att lyssna på argument kring om en folkräkning skulle vara det mest effektiva sättet att använda samhällsresurser för att komma till rätta med problemen med felaktigheter i folkbokföringen. Men jag har ännu inte hört argument för att det är det bästa sättet att komma till rätta med problemen. Det är ändå så att 98 procent av svenska folket är korrekt folkbokförda, och Skatteverkets bedömning är att det är ungefär 2 procent som är felaktigt folkbokförda. Då är frågan: Hur mycket av våra gemensamma resurser ska vi lägga på att kontrollera dessa 98 procent när det är dessa 2 procent som vi vill komma åt? Eller är det mer effektivt att jobba särskilt riktat mot dessa 2 procent? Det är det som vi har jobbat med under de senaste åren när vi har stärkt Skatteverkets möjligheter att rikta åtgärder mot dessa 2 procent. Men jag är beredd att lyssna på argument. Jag tycker att det är viktigt att ha med sig att när man har gjort folkräkningar i Sverige - senast folk och bostadsräkningen - använder man mycket registerdata. Man har också blanketter som man skickar ut. Det är klart att om människor är felaktigt folkbokförda av misstag kan man kanske komma till rätta med det i en folk och bostadsräkning. Men de som medvetet är felaktigt folkbokförda för att tillförskansa sig medel och fuska kommer naturligtvis inte att fylla i blanketterna på ett sådant sätt att de blir korrekt folkbokförda. Jag har bara svårt att se att man med en folkräkning skulle komma till rätta med det som är medvetet fusk och fel, i alla fall med en folkräkning av den typ som man hade tidigare. Men jag är gärna beredd att lyssna på Niklas Wykmans argument kring detta och gärna också till en kommentar om folkbokföringsbrottet.
Fru talman! Rubriceringen folkbokföringsbrott är återinfört, och det är bra. Magdalena Andersson och den här regeringen har en tro på att man inte kan uttrycka att saker och ting blir fel och en vilja att hävda att allting man gör är rätt. Så är det givetvis inte. Att avskaffa rubriceringen folkbokföringsbrott var fel, sett i efterhand. Man kan också med enkelhet konstatera att återinförandet av denna brottsrubricering inte har löst problemen. Är då problemen större eller mindre nu? Problemen är större nu, trots att brottsrubriceringen är återinförd. Det är min övertygelse att en mycket stor del av svenska folket delar denna syn. Man kan undra i vilket syfte Magdalena Andersson tror att just denna åtgärd hjälper, för uppenbarligen gör den inte det. Detta fångar lite grann det som är kärnan i problemet för den här regeringen. Man berömmer sig för åtgärder, lagstiftning, utredningar, samarbeten, januariavtal och punkter man har på olika typer av listor. I teorin är landet enligt regeringen jättebra. Men i verkligheten är det inte det. I verkligheten finns väldigt många allvarliga problem, där alla de åtgärder som regeringen berömmer sig för uppenbarligen inte hjälper och inte fungerar. Magdalena Andersson sa att hon ville lyssna på argument. Det verkar just nu inte som att förutsättningarna för det är de bästa. Men om man ändå skulle göra ett försök kan man konstatera att vi har avsatt en halv miljard i vår budget för att genomföra en folkräkning. Magdalena Andersson gör någonting som är populärt nu för tiden, fru talman: Man målar upp att motståndaren vill någonting, och sedan argumenterar man emot det. Men Moderaterna har aldrig föreslagit någonting som påminner om det som Magdalena Andersson beskriver. Tvärtom har vi noggrant gått igenom i vårt förslag att vi anser att Skattemyndigheten och andra myndigheter ska ha möjlighet att arbeta riskbaserat och att man särskilt ska kunna fokusera på områden, adresser eller sammanhang där man kan tänka sig att felen är stora. Vi har varit tydliga med att det för de allra flesta säkert kan räcka med en digital verifiering av var man bor. Det här har Magdalena Andersson tydligen inte lyssnat till, men hon har nu chansen att höra det. Vår beräkning och bedömning är att en tillräcklig sådan här insats under nästa år kostar ungefär 500 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar, men i en statsbudget är det inte en avgörande kostnad. Det är därför svårt att förstå varför Magdalena Andersson nöjer sig med ungefär en tiondel av de resurser som rimligtvis krävs för att komma till rätta med problemen. Finns det andra skäl, Magdalena Andersson, som ännu inte är redogjorda för kring varför man motsätter sig en nationell folkräkning? Finns det problem i Borlänge, Malmö eller någon annanstans som man inte vill tydligt och klart ska komma upp till ytan? Det är svårt att förstå motviljan mot att lösa detta. Det här är självklart ingen perfekt lösning. Det löser inte alla problem, och ingen skulle heller någonsin hävda det. Självklart kommer det att innebära en viss uppoffring för alla människor att man ska behöva verifiera sin folkbokföringsadress och så vidare. Men det är min övertygelse att nästan alla svenskar är beredda att lägga den kvart eller de 20 minuter det skulle ta för att bidra till att motverka den mycket grova och organiserade brottslighet som riktar sig både mot människor rent fysiskt och mot våra gemensamma resurser i de offentliga finanserna. Moderaternas bud är väldigt tydligt, Magdalena Andersson. Det är en halv miljard kronor, och vi riktar givetvis in insatserna mot dessa 2 procent. Varför säger finansministern nej?

Fru talman! Niklas Wykman hävdar att folkbokföringsfelen har ökat. Nu ser jag att han skakar på huvudet, så det gör han tydligen inte. Man skulle annars kunna få den uppfattningen när man lyssnade på hans anförande, men det är bra att vi är eniga om att det inte finns någon statistik som tyder på att de har ökat. Å andra sidan är den typen av statistik naturligtvis alltid omgärdad av stor osäkerhet. Jag tycker fortfarande inte att jag har hört något annat från Niklas Wykman än att vi ska satsa mycket på folkbokföringsfel, att det är viktigt att man jobbar riskbaserat och att Skatteverket nu sätter in sina åtgärder där man tror att det kan finnas fel eller där man har underrättelseinformation om detta. Där är vi helt eniga. Men det jag inte känner mig lika övertygad om - inte heller efter att ha lyssnat på Niklas Wykman - är att vi ska lägga stora resurser från samhällets sida på att kontrollera alla de 98 procent som är korrekt folkbokförda. Jag känner mig ännu inte övertygad om att det är rätt väg att gå fram. Däremot ska Skatteverket naturligtvis fokusera på de adresser där man tror att det kan finnas fel i folkbokföringen. Där har vi också nu bland annat infört en underrättelseskyldighet när andra kan upptäcka att det finns risk för att människor är felaktigt folkbokförda.
Fru talman! Sverige är allvarligt plågat av brottslighet. Det är brott som riktar sig mot den enskilda människans trygghet i vardagen. Det handlar om våld, och det handlar om gäng ute på gatorna. Sverige är också drabbat av en annan typ av allvarlig brottslighet. Det är gäng som på ett mer raffinerat sätt försöker tömma våra gemensamma resurser genom att tillförskansa sig resurser från välfärden som man inte alls är berättigad till. För detta krävs åtgärder - åtgärder som våra myndigheter pekar på. Det krävs ordning och reda i folkbokföringen. Det krävs ordning och reda med samordningsnumren. Det här avfärdar finansministern med att det skulle innebära en för stor uppoffring för andra människor att verifiera sin folkbokföringsadress. Men att göra detta skulle för de allra flesta människor vara en mycket enkel och snabb process. Utifrån en sådan undersökning skulle berörda myndigheter kunna identifiera var problemen finns och där sätta in åtgärder. Magdalena Andersson är säkert medveten om att alla vi svenskar deklarerar varje år. De allra flesta kan skicka in ett brev eller verifiera med sitt bank-id var man bor och var man är folkbokförd någonstans. Det här använder alltså Magdalena Andersson. Hon tror så lite om svenska folket att hon säger att de 20 minuter som det max skulle ta för de allra flesta utgör ett oöverstigligt hinder för att komma åt brottslighet och människor som fuskar. Så lite tror inte jag om svenska folket. Jag vet att människor är beredda att göra mycket för att åtgärda den här typen av problem, mycket mer än vad som krävs för att verifiera sin folkbokföringsadress. Sluta alltså gömma dig, Magdalena Andersson, bakom det du tror är ovilja från svenska folket! De vill att vi löser de här problemen.
Fru talman! Det där är faktiskt trams. Det var inte alls det jag sa. Det är intressant att Niklas Wykman inledde med att säga att vi inte behövde ha högt tonläge i den här debatten - så länge räckte den insikten hos Niklas Wykman. Jag är i och för sig inte förvånad. Jag har aldrig hävdat att det är de enskilda individernas arbetsinsats med att göra en folkräkning som är problemet. Problemet är hur vi ska använda våra gemensamma resurser, myndigheternas pengar, mest effektivt. Är det genom att ha en stor administrativ procedur kring detta, eller är det genom att specifikt arbeta med de 2 procent som bedöms kunna vara felaktigt folkbokförda? För mig som finansminister, som också är ansvarig för att beskatta svenska folket, är det alltid väldigt viktigt att använda våra gemensamma resurser på det allra mest effektiva sättet. Det är ingen myndighet som har kommit till mig och sagt: Vi tror att en folkräkning skulle vara det mest effektiva sättet att komma åt de felaktigheter som finns i folkbokföringen. I så fall skulle jag naturligtvis vara beredd att lyssna. Jag är också beredd att lyssna på Niklas Wykman om han kan komma med övertygande argument för att detta är det mest effektiva sättet att använda våra gemensamma resurser, skattebetalarnas pengar. Jag har inte hört de argumenten i den här debatten, men jag är naturligtvis beredd att fortsätta lyssna om Niklas Wykman kommer med några andra argument eller om de myndigheter som jobbar med detta menar att det här skulle vara ett effektivt verktyg. Den här regeringen har visat att den är beredd att vidta krafttag mot den brottslighet som finns. Den är allvarlig, den drabbar många och den dränerar våra gemensamma resurser, precis som Niklas Wykman säger. Det är precis därför vi ska använda de verktyg som är allra mest effektiva för att på mest effektiva sätt komma åt brottsligheten. Där är min bedömning i dagsläget att en folkräkning inte är det mest effektiva verktyget. Jag har inte blivit övertygad av den här debatten, men jag är beredd att fortsätta lyssna.